Fru talman! Vid behandlingen av regeringens proposition om statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp har frågan om äldreomsorgen vållat minst debatt. Detta beror på att vi i utskottet efter hand nått fram till en rätt bred samstämmighet i uppfattningen. Det är mycket glädjande att så är fallet. Samhället har ett stort ansvar när det gäller att sörja för att våra äldre får den hjälp och vård de behöver. Inte minst med tanke på att antalet äldre personer kommer att öka under en rätt lång tid framöver kommer äldreomsorgen att få en ökad vidd och tyngd, samtidigt som kostnaderna stiger. Men det är nödvändigt att kostnadsökningen hålls nere. Staten måste spara pengar. Det har också den socialdemokratiska regeringen insett. Men besparingarna får dock inte göras så, att de går ut över tryggheten för de äldre. De måste ske genom att resurserna fördelas på ett riktigt sätt, genom att flexibiliteten ökas och alternativa vårdformer tillåts. För varje vårdbehövande är det viktigt att man noggrant prövar vilken nivå på vården som är erforderlig. Det är lika illa att hamna inom en vårdform på för hög nivå som på för låg nivå i förhållande till det verkliga behovet. På en för hög nivå riskerar man att passiviseras. På en för låg nivå med otillräcklig vårdinsats kan följden bli att personen i fråga blir än mer vårdbehövande. I båda fallen leder det till personligt lidande för individen och ökade kostnader för samhället. Det är numera en rätt utbredd uppfattning att äldre människor så länge som möjligt skall kunna leva ett normalt och självständigt liv i ordinärt boende i den egna hemmiljön. De flesta äldre vill ha den möjligheten.

I motion 1983/84:12 från centerpartiet framförs att alternativa verksamhetsformer måste få utvecklas och att individuellt engagemang skall uppmuntras. I propositionen föreslås att statsbidrag till årsarbetare endast skall utgå till kommunalt anställda. Utskottet har däremot glädjande nog gått vår motion till mötes och uttalar att kommunerna bör ha frihet att välja den organisatoriska lösning som i varje enskilt fall ter sig mest ändamålsenlig utan att det påverkar statsbidraget. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen denna mening till känna. har vi från centerpartiet föreslagit att statsbidrag skall kunna utgå även till servicehus med helinackordering, dvs. de tidigare ålderdomshemmen. Genom att så inte varit fallet har den vårdformen på flera platser blivit eftersatt. Det har i sin tur lett till att i ett flertal fall många äldre hamnat inom den medicinska långtidsvården utan att egentligen ha det vårdbehov som långvården är avsedd för. Detta förhållande begränsar i sin tur tillgången på platser inom långtidsvården, som andra, verkligt vårdbehövande köar för. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat önskemål om att en redovisning av finansieringsfrågan rörande ålderdomshemmen måste göras. Ingenting har emellertid hittills hänt. Det är nu ett enigt utskott som uttalar sig för att regeringen skyndsamt presenterar ett förslag som går ut på att minska den ekonomiska styrningen inom äldreomsorgen. Fru talman! Från centerpartiet hälsar vi med tillfredsställelse den behandling våra motioner fått i den här frågan, varför vi nu inte framför någon avvikande mening. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande 12 på de i sammanhanget aktuella punkterna.

Fru talman! Vi har i dag haft en lång debatt om barnomsorgen. Om jag skall vara riktigt ärlig rycker det i mig att kommentera en del saker på det området, men jag skall avstå och ägna mig helt åt den andra delen i socialutskottets betänkande 12, som handlar om statsbidrag till äldreomsorgen och åt betänkande 13 om avgift för social hemhjälp. Jag vill uttala en tillfredsställelse, som flera har gjort, över att utskottet när det gäller statsbidraget till äldreomsorgen i stort sett enigt ställt sig bakom förslaget. Den enda reservationen till betänkandet i denna del kommer från vpk. Där yrkas avslag på propositionen, med motiveringen att det i propositionen föreslås en avindexering av statsbidraget. Förslaget om statsbidrag till äldreomsorgen och förslaget om statsbidrag till barnomsorgen har samma förenklade inriktning, nämligen att man ger 30 000 kr. i statsbidrag för årsarbetare och för alla åldersoch förtidspensionärer inom kommunen ett bidrag på mellan 250 och 350 kr. Majoriteten anser att det är ett vettigt förslag och ställer sig bakom det. Jag tror att vpk:s ängslan över att det skulle bli en försämring av äldreomsorgen i kommunerna är mycket överdriven. Vi är alla rörande eniga om att vi när det gäller våra äldre skall så långt det är möjligt se till att dessa får bo i sina egna bostäder. Vi skall ställa upp med det stöd och den hjälp som behövs. På den punkten vill jag instämma i vad Rosa Östh sade, nämligen att det är mycket viktigt att omhändertagandet inte går så långt att vi passiverar äldre människor. I stället bör vi på allt sätt stimulera alla att hålla i gång så länge det över huvud taget är möjligt. Det är skönt att veta att vi äntligen har kommit därhän att de flesta i varje fall förstår att man inte skall försöka omyndigförklara en människa därför att hon råkat få några år på nacken. I stället skall vi lyssna på vad de äldre själva vill och ställa upp med stöd och stimulans. Jag yrkar alltså avslag på vpk:s reservation och bifall till utskottets hemställan. Sedan till betänkande 13, där den av Blenda Littmarck nämnda motionen behandlas. Till betänkandet finns en reservation fogad från moderaterna när det gäller avgiften för social hemhjälp. Det är klart att avgiften varierar mellan kommunerna. Men vi har någonting som heter kommunal självstyrelse. Jag tycker att vi skall akta oss för att tafsa på den. Jag är litet förvånad över att moderaterna reserverat sig. De slåss ju i alla andra sammanhang för att var och en skall ha frihet att själv bestämma. Här vill man centralisera en på ett område där i dag kommunerna bestämmer. Jag har själv diskuterat med representanter för pensionärsorganisationer det förhållandet att man betalar avgift efter inkomst. Min erfarenhet är att man tycker att det här självfallet är en solidaritetsfråga. Man betalar alltså efter inkomst även då man inte behöver så oerhört många timmars hjälp. Det betyder naturligtvis att man också den dag då man behöver mycket mer hjälp betalar efter sin inkomst. Det har jag upplevt som en mycket positiv inställning från pensionärernas sida. Och jag är litet förvånad över att Blenda Littmarck har en helt annan erfarenhet när det gäller dessa frågor.

Jag skulle vilja ge rådet: Försök att tala med de personer som ute i kommunerna handlägger dessa frågor, så kanske vi kan mötas på ett för alla vettigt plan. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationen i betänkande 13 och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Lilly Bergander sade att det var ett vettigt förslag som regeringen hade lagt fram när det gäller den sociala hemhjälpen. Men det är inte ett vettigt förslag, utan ett förslag som kraftigt försämrar hemtjänsten. Det är inte heller så som det sägs i propositionen: att kommunerna har byggt upp en effektiv social service för äldre och handikappade. På senare tid har det skett betydande inskränkningar, tvärtemot vad som skulle ha behövt göras ute i kommunerna. Man borde ha byggt ut servicen både kvantitativt och kvalitativt. Med regeringens minskade anslag till den sociala hemhjälpen kommer kommunerna att tvingas att avgiftsfinansiera i ännu högre grad och att höja avgifterna för den kommunala sociala hemtjänsten. Detta tycker jag är dåligt. Vi har också en åldersförskjutning i vårt samhälle. Bara den aktualiserar kraftiga satsningar för en förbättring av de äldres situation. Nu ersätts kommunerna för 35 96 av sina bruttokostnader, men propositionen innebär försämringar. Vissa kommuner anger dem till 28 26, och andra säger 30 I, men att det är försämringar är helt uppenbart. Det betyder i realiteten en ganska kraftig attack mot verkligt resurssvaga grupper i vårt samhälle och dessa gruppers möjligheter att leva ett anständigt liv. Vi föreslår att det gamla bidraget på 35 9 skall vara kvar och att det skall beräknas på kommunernas bruttokostnad. Vi vill också att bidraget indexregleras och följer de kostnadsstegringar som kommunerna kommer att få i den här verksamheten, när det gäller både varor och tjänster. Jag yrkar bifall till den reservation som är bifogad till socialutskottets betänkande och som tar upp den sociala hemhjälpen. Jag vill säga till Lilly Bergander att propositionsförslaget inte är vettigt utan ett dåligt förslag.

Fru talman! Jag är övertygad om att man, tack vare den kommunala självstyrelsen och med hjälp av de rekommendationer som kan komma från Kommunförbundet, kan klara av att ta fram de summor och avgifter som behövs, utan att riksdagen ger några som helst pekpinnar. Till Inga Lantz vill jag säga att vi har olika uppfattningar om katastrofen i detta. Jag tror inte att ytterligare diskussioner oss emellan kommer att förändra den saken.

Fru talman! Jag tänkte återvända till barnomsorgen. Det mesta är naturligtvis sagt i den debatten, men jag vill ändå skicka med några synpunkter beträffande de mindre kommunernas problem. Jag har tillsammans med några partikamrater pekat på sådana problem i en motion. Vi har där speciellt tagit upp vistelsetiden för rätt till helt statsbidrag. För det första var det oklart om man med vistelsetid menade överenskommen eller faktisk tid. För det andra hade gränsen sju timmar olika konsekvenser beroende på kommunens storlek och i viss mån på dess organisation av barnomsorgen. För barn till föräldrar med t.ex. sex timmars arbetsdag kommer man i storstäderna, genom långa restider, lätt över den magiska gränsen för att få helt statsbidrag, medan man på mindre orter, med korta avstånd, inte skulle få detta hela statsbidrag. Storstäderna har i regel redan konstruerat sin barnomsorg på så sätt att heltidsbarnen är på dagis och att deltidsbarnens omsorg har lösts på annat sätt. På mindre orter tvingas man för det mesta till en större integration, t.ex. deltidsgruppsbarn, skolbarn och mindre barn. I vårt län skulle det nya sättet att beräkna statsbidraget ge försämringar i samtliga kommuner. Utskottet har i betänkandet gjort vissa klarlägganden och till en del tillmötesgått kraven i vår motion. Man slår fast att en heltidsplats behövs om föräldrarna har sex timmars arbetsdag, oavsett restiden. Det är en viss uppmjukning i förhållande till det ursprungliga förslaget. Vi får avvakta och se hur det fungerar i praktiken. Egentligen vill jag inte gärna diskutera föräldrarnas arbetstider som ett kriterium för rätt till statsbidrag för barnomsorg. Helst borde barnens behov vara avgörande. Tyvärr är det fortfarande föräldrarnas behov av barnomsorg som styr efterfrågan och inte barnens behov av och rätt till stimulerande verksamhet. En annan fråga som vi har pekat på är att skolbarn i barnomsorgen har olika nivåer på sitt statsbidrag beroende på omsorgsform. I vissa fall har de inget statsbidrag alls. Vi önskar en neutral bidragsnivå som inte styr organisationen. Detta skulle få särskild betydelse i glesbygden. Utskottet tycker som vi, och det blir ett tillkännagivande på den punkten. Ytterligare en sak som vi har poängterat är vikten av att nya regler följs upp. I det här fallet är det speciellt viktigt eftersom vi tar bort i stort sett alla styrmedel. Nu handlar det om att kommunerna själva tar ansvaret för en trygg och utvecklande barnomsorg. Kvalitetskraven skall formuleras lokalt, likaså målsättningar och innehåll. Socialstyrelsen presenterar i nästa vecka sitt pedagogiska program, som kan vara till hjälp i det lokala arbetet. Min förhoppning är att det finns kunskap och intresse ute i kommunerna för att vidareutveckla barnomsorgen. En samlad tillsyn behövs dock, och det är f. n. litet oklart hur socialstyrelsen skall agera i fortsättningen. Insamlandet av de uppgifter som man tidigare behövde för att bedöma rätten till statsbidrag bortfaller. Skall man fortsätta att samla in uppgifter om olika kvalitetsfrågor, eller skall det enbart handla om antalet barn? Hur får vi kunskap om vilka insatser som sker för barn med särskilda behov när nu schablonbidrag införs? Det är frågor som naturligtvis måste besvaras vid en uppföljning. Likaså hur reglerna slår för de mindre kommunerna 1985, när utjämningsbestämmelserna bortfaller. Till sist, fru talman, vill jag gärna göra det klarläggandet att jag självfallet ställer mig bakom konstruktionen av det nya statsbidragssystemet. Särskilt glädjande är kopplingen till personalinsatser, så att man kräver någon form av motprestation från kommunerna. Med de klarlägganden, och i ett avseende t.o.m. tillkännagivande, som utskottet gör, är vi motionärer för dagen nöjda. Uppföljningen får utvisa om justeringar behövs längre fram.

Fru talman! I debatten om barnomsorgen har flera talare berört LO kollektivets möjligheter att utnyttja den kommunala barnomsorgen, men man har mycket litet berört orsaken till att LO-kollektivet har sämre möjligheter i detta avseende. De siffror som finns visar att kommunalt daghem för barn i åldrarna tre-sex år utnyttjas av 17 96 av LO-kollektivet, 32 20 av TCO och 37 90 av SACO/SR. Det är intressant att titta också på andra siffror, nämligen hur stor del av föräldrarna som själva svarar för barnomsorgen. För samma åldersgrupper är siffrorna 34 26 för LO-kollektivet, 21 90 för TCO och 17 90 för SACO/SR. Visserligen är dessa siffror inte nya, men det allvarliga är att den uppdatering som gjorts visar att det i stort sett inte skett några förändringar alls. Vad är då orsaken till detta? Fortfarande är den kommunala barnomsorgen anpassad så att den framför allt tillgodoser behovet av barnomsorg för de dagtidsarbetande föräldrarnas barn. Och när kommunal barnomsorg inte erbjuds på morgnar, kvällar, nätter och helger blir nödlösningarna många. En hel del föräldrar föredrar då att arbeta motskift eller på kvällar och veckoslut. Detta innebär faktiskt stora olägenheter. Det betyder, vill jag påstå, att det finns tusentals barn i det här landet som far mycket illa — barn som rycks upp sent på kvällen ur sängen och barn som måste ha en väckarklocka som ringer när de skall stiga upp och ytterligare en när de skall gå till skolan. Jag vill påstå att en annan orsak till det sneda utnyttjandet av kommunal barnomsorg är att de välutbildade och välsituerade har de största chanserna att utnyttja reformer. Så också i detta fall. De kan på ett helt annat sätt än andra grupper utöva påtryckningar på de myndigheter som har att handlägga frågorna. En tredje orsak är att väldigt många kommuner har ökat daghemsavgifterna, vilket gör att föräldrar i lågoch mellaninkomstskikten ofta har tagit sina barn ur den kommunala barnomsorgen — därför att de inte anser sig ha råd att använda den. Då frågar man sig: Skulle de borgerligas förslag om ökad valfrihet, kombinerad med vårdnadsersättning, innebära en bättre situation för LO-kollektivet? Nej, knappast, enligt min uppfattning. Jag är rädd för att vi skulle få A och B-familjer i samhället. De välutbildade och välsituerade skulle finnas på arbetsmarknaden och ha plats i den kommunala barnomsorgen, och LO-kollektivets föräldrar skulle i största utsträckning hänvisas till att vara hemma och erhålla en vårdnadsersättning i form av nålpengar. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med dessa problem. Det är att bygga ut den kommunala barnomsorgen i form av dagoch fritidshem och kommunala familjedaghem. De kommunala familjedaghemmen är också viktiga för dessa olika grupper som behöver kommunal barnomsorg. Men då måste vi också ställa krav på kvalitet när det gäller familjedaghemmen. Det gör vi inte i dag. Vi talar bara om ökad kvalitet i dagoch fritidshem. Till Kommunalarbetareförbundet har inkommit larmrapporter, som visar på stora skillnader mellan familjedaghemmen — naturligtvis — och som även visar att många familjedaghem tar emot alltför många barn, alltför många barn med särskilda behov och alltför många barn till föräldrar med obekväma arbetstider. Detta är en situation som vi måste komma till rätta med. Många familjedaghem — de flesta, vill jag påstå — är mycket bra, men icke alla. När det gäller utbyggnaden av barnomsorgen också för grupperna inom LO-kollektivet visar bl.a. uppgifter från Stockholms kommun, där man har haft en kraftig utbyggnad, att man där icke har de snedvridningar som förekommer i andra kommuner mellan de olika löntagargrupperna. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande utan ställer mig naturligtvis bakom socialutskottets hemställan.

Fru talman! Jag ber kammaren om ursäkt för att jag ännu en gång tar tiden i anspråk. Men socialministern vidgade debatten i ett skede då han visste att jag inte hade ytterligare repliktid. Han påstod att det moderata förslaget innebär en ökad kostnad på 5 487 kr. för en trebarnsfamilj. Ett sådant påstående måste jag avvisa, och jag vill bara peka på en punkt som jag också berörde tidigare. De skattehöjningar som socialdemokraterna har genomfört kostar, på grund av en kostnadshöjande effekt på KPI, 2 300 kr. för en normalfamilj som tjänar 85 000 resp. 40 000 kr. Jag skulle kunna peka på en rad ytterligare punkter, men jag anser att detta ligger vid sidan av den debatt som vi för här i dag. Fru talman! Jag ville alltså här enbart avvisa socialministerns påstående i det skede av debatten då jag inte hade någon ytterligare repliktid.

Fru talman! Jag vill bara till Aina Westin säga att vårt förslag med en vårdnadsersättning löser problemet för många, särskilt ensamstående, föräldrar när det gäller att kunna minska sin arbetstid från åtta till sex timmar. Detta har också många LO-medlemmar gett uttryck för. Det är därför förvånande att LO och LO närstående riksdagsledamöter inte vill inse det. Då blir min fråga till Aina Westin: Vad erbjuder Aina Westin och socialdemokraterna dessa personer inom LO-kollektivet för att de skall kunna minska sin arbetstid från åtta till sex timmar och utnyttja sin lagstadgade rätt?

Fru talman! Till Rune Gustavsson vill jag säga att den absolut viktigaste familjepolitiska åtgärden för LO-kollektivet är en utbyggnad av barnomsor gen och en satsning på familjeekonomiska stödåtgärder, men icke i form av en vårdnadsersättning. En sådan anser vi vara djupt orättvis. De borgerliga partierna har f. ö., vilket redan framhållits av andra talare här i dag, suttit sex år i regeringsställning men ändå inte lyckats komma överens om att genomdriva ett system med vårdnadsersättning.

Fru talman! Barnen till föräldrar inom LO-kollektivet, särskilt de ensamståendes barn, har de längsta vistelsetiderna på daghemmen. Personer som i undersökningar har uttryckt önskemål har klart uttalat att de vill ha ett system med vårdnadsersättning som komplement till dessa daghem. Jag beklagar att vi inte kunde genomföra mer under den borgerliga regeringstiden. Men vi hann genomföra rätt till förkortad arbetstid, och vi framlade förslag om att ge denna rätt ett reellt innehåll genom en vårdnadsersättning som kompensation för inkomstbortfallet. Jag har också tidigare i dag redovisat att vårt förslag om vårdnadsersättning med 40 kr. per dag ger full kompensation åt dem som minskar sin arbetstid från åtta till sex timmar upp till en årsinkomst på ungefär 59 000 kr. Vi arbetar vidare på att kunna utveckla detta system. Socialdemokraterna däremot har ingenting att erbjuda i den vägen.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten med att ytterligare diskutera frågan om vårdnadsersättning. Låt mig bara säga en enda sak. Om man frågar människor huruvida de vill ha ett system med vårdnadsersättning eller ej, svarar de med utgångspunkt i den situation de befinner sig i. I och med att barnomsorgen inte är tillfredsställande utbyggd tillgriper de lätt det halmstrå som det innebär att säga ja till vårdnadsersättning.
Fru talman! Om Aina Westin går ut och frågar småbarnsföräldrar hur de vill ha barnomsorgen ordnad, tror jag att de flesta svarar henne att de vill ha mer tid för att umgås med sina barn. De vill stanna hemma på heltid, på halvtid eller minska sin arbetstid från åtta till sex timmar. Detta är något mycket väsentligt för småbarnsföräldrarna.

Innan vi går till votering har jag ett par meddelanden till kammarens ledamöter. Jag vill först upplysa kammarens ledamöter om att det tämligen omgående efter den nu förestående voteringen kommer att företas ytterligare en omröstning. Denna gäller konstitutionsutskottets betänkande 5. Där föreslås nämligen ändring i riksdagsordningen genom ett enda beslut. För detta krävs visst kvalificerat flertal, vilket innebär att ärendet måste avgöras genom omröstning. Hittills finns inte någon talare anmäld vare sig till socialutskottets betänkande 10, som står närmast på föredragningslistan, eller till det därpå följande betänkandet från konstitutionsutskottet, som innehåller nyssnämnda förslag till ändring i riksdagsordningen. Detta innebär att jag skulle vilja rekommendera kammarens ledamöter att stanna kvar på sina platser tills konstitutionsutskottets betänkande 5 har avgjorts. Det andra meddelandet är att vi har haft fel på voteringsapparaten. Det förefaller som om felet skulle ha avhjälpts under tiden medan ledamöterna samlades, och jag hoppas att det skall gå att genomföra voteringen med voteringsapparaten. I annat fall kommer vi att gå till omröstning med namnupprop.

Herr talman! Tillåt mig bara kort att konstatera att Gunnar Nilsson i Stockholm avböjde att ge tillfredsställande svar på mina frågor.
Fru talman! Låt mig inleda med att konstatera det tillfredsställande i att riksdagens säkerhetsskydd nu blir reglerat i lag. Därmed får riksdagen möjlighet att ange ramarna för säkerheten. Det är viktigt att slå fast att dagens beslut inte bara är till för att utforma säkerhetsanordningarna. I lika stor utsträckning gäller det också att garantera bl.a. allmänhetens och massmediernas möjlighet att arbeta i och ha kontakt med riksdagen. I den lag som vi skall anta finns det regler om sekretess-, tillträdesoch infiltrationsskydd liksom om information och kontroll. Detta kan synas vara väl mycket detaljer i en lag, men detaljnivån följer av att riksdagen i grundlag inte gjorde undantag för sig själv när det gäller att ge instruktionsoch arbetsordningsföreskrifter. I motion av Birgitta Hambraeus och Anders Svärd har frågan om vem som skall besluta i säkerhetsfrågor tagits upp. Man föreslår att detta skall ligga på ett förtroendemannaorgan inom riksdagen. Utskottet, som förklarat den här motionen besvarad, anser att det är angeläget att dessa frågor i största möjliga utsträckning handläggs av ett riksdagens förtroendemannaorgan. Så kommer också att bli fallet i det övervägande antalet frågor. Därmed har vi besvarat den motionen. Jag tycker också att det är tillfredsställande att det kommer att vila på förtroendemannaorgan. När frågan om flyttning från Sergels torg till Helgeandsholmen diskuterades, diskuterade man också säkerhetsfrågorna noga, och det gavs en ingående belysning av säkerhetsarrangemangen. Alla redovisningar pekade vid det tillfället på att säkerhetsfrågorna kunde ges en tillfredsställande lösning på Helgeandsholmen. Däremot kunde man inte utan omfattande arbete få samma säkerhetsnivå vid Sergels torg. Därför har utskottet även vid denna behandling av säkerhetslagen ägnat särskild uppmärksamhet åt bevakningsfrågorna. För egen del blev jag något överraskad av att vi när vi flyttade från Sergels torg till de ur säkerhetssynpunkt bättre lokalerna på Helgeandsholmen möttes av ett sofistikerat övervakningssystem. Det system för passerkontroll m.m. som installerats är ett generellt system, och det är säkert effektivt. Det är emellertid skillnad mellan ett företag eller en försvarsanläggning och riksdagen. Här gäller den öppenhet som riksdagen måste erbjuda i en demokrati som vår. Konstitutionsutskottet har särskilt understrukit att öppenheten måste tillgodoses. Det har vi gjort vid flera tillfällen, och det är särskilt tillfredsställande att utskottet också den här gången har tagit upp frågan om integritetsskyddet för ledamöter och för dem som arbetar i huset. Det system med nyckelkort, intern-TV m.m. som skall användas för bevakningen av riksdagens lokaler rymmer möjligheter till central övervakning av passagen. Vi föreslår att den lagring av uppgifter som är tekniskt möjlig skall utgå ur övervakningssystemet och att förvaltningskontoret bör ges i uppdrag att verkställa det beslutet. Vi tänker också följa upp de här frågorna, och det finns anledning att vid senare tillfälle i riksdagen ytterligare diskutera passerkontroll m.m. Jag vill, herr talman, sluta med att än en gång påpeka att det är skillnad mellan riksdagen och andra — organisationer, myndigheter och företag. Riksdagen måste fylla sin roll som en central funktion i vår demokrati och därmed visa öppenhet och tillgänglighet.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

Herr talman! Säkerhetsfrågorna i riksdagen har behandlats i flera omgångar. Att frågor om tillträde till riksdagshuset och kontrollfrågor skulle bli mer komplicerade här på Helgeandsholmen var kanske inte så svårt att förutse. De som drev kravet på en återflyttning ville inte gärna att problem i samband härmed skulle framträda särskilt tydligt. Nu efteråt anmäler sig dock problemen. Det finns å andra sidan anledning att varna för att de speciella förhållandena i detta hus — eller skall vi säga i dessa hus — tas som intäkt för att skapa så rigorösa säkerhetsbestämmelser att öppenheten äventyras. Den arbetsgrupp för beredskapsfrågor som utarbetade vissa förslag förordade långtgående inskränkningar. Remissbehandlingen pekade på en rad orimliga konsekvenser. Förvaltningsstyrelsens förslag till riktlinjer för säkerhet och beredskap innebar förbättringar i förhållande till den ursprungliga utredningen. Konstitutionsutskottet underströk i sin behandling av förslaget att säkerhetsaspekten måste underordnas öppenheten och inte tvärtom. Från vpk hävdade vi också ståndpunkten att bevakningen borde i huvudsak ombesörjas av riksdagens personal. Vi menade även att säkerhetsfrågorna borde handläggas av personal på någon av de existerande enheterna i stället för i en särskild enhet. I dag har vi att behandla en rad förslag och lagparagrafer. Det kan onekligen innebära vissa svårigheter att förutse verkningarna. Ytterst handlar det om hur bestämmelserna kommer till användning. Konstitutionsutskottet har i sin grundliga genomgång av förslagen företagit vissa betydelsefulla ändringar i syfte att hävda öppenheten. Det är möjligen för tidigt att nu värdera hur säkerhetsbestämmelserna hittills verkat, men jag tror inte det är en överdrift att påstå att vissa regler mer verkar som hinder för ledamöternas och personalens arbete än som betydelsefulla säkerhetsåtgärder. Vissa inslag av övervakning är stötande. Det kan inte heller vara befogat ur säkerhetssynpunkt att ledamöter inte har tillgång till alla lokaler som de för sitt arbete behöver besöka. Med en välvillig tolkning skulle man kunna säga att rutinerna ännu inte utvecklats. Det kan dock vara illavarslande att de starkt restriktiva inslagen överväger. Förhoppningsvis kommer vissa irriterande inslag att mönstras ut efter hand. Konstitutionsutskottet gör ett viktigt påpekande härvidlag, när utskottet förordar att möjligheten till lagring av uppgifter rörande passager bör utgå ur systemet. En utskottstext har samma stil helt igenom, men det finns avsnitt som borde stå i kursiverad stil. Dit hör bl.a. påpekandet att utskottet avser att följa upp säkerhetsfrågorna med utgångspunkten ”att de tekniska arrangemangen för övervakning av lokalerna får en lämplig utformning med hänsyn till den personliga integriteten för de personer som vistas i lokalerna”. Utskottet anför också det angelägna i att det görs en ”allmän utvärdering huruvida säkerhetsåtgärderna har fått en alltigenom lämplig utformning utifrån säkerhetssynpunkter och med hänsyn till den öppenhet som skall prägla riksdagens arbete”. Herr talman! Det är viktigt att understryka att säkerhetsåtgärderna skall bestämmas med beaktande av intresset av riksdagens öppenhet mot allmänheten och företrädare för massmedia och att säkerhetsaspekten underordnas öppenheten och inte tvärtom. Detta synsätt måste vara vägledande för hur frågan om motstridiga intressen skall lösas. Helt säkert kommer det att finnas anledning att återkomma till dessa frågor.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

Herr talman! Låt mig bara, med anledning av att Marie-Ann Johansson sade att de som ville återflytta till Helgeandsholmen dolde någonting, påpeka att allt finns mycket klart redovisat i konstitutionsutskottets tidigare betänkanden, bl.a. 1977/78:23. Jag tillåter mig att citera vad som står i detta betänkande beträffande säkerhetsanordningarna: ”Av utredningen i denna del framgår, att de nuvarande provisoriska riksdagslokalerna vid Sergels torg genom sin utformning och belägenhet inte i praktiken kan ges en betryggande säkerhetsnivå. I det föreslagna riksdagshuskomplexet på Helgeandsholmen kan däremot säkerhetsfrågorna ges en tillfredsställande lösning. Ur nu aktuella synpunkter är förslaget sålunda enligt utskottets mening fullt godtagbart.” Det var alltså inte frågan om att man dolde någonting. Jag tycker att detta bör framgå av kammarens protokoll.
Herr talman! När det gäller det avsnitt av ett betänkande från konstitutionsutskottet som Bengt Kindbom läste upp, kan det i och för sig förhålla sig så, att det var svårare att klara dessa frågor vid Sergels torg än vad det kan vara här på Helgeandsholmen. Men om man samtidigt vill se till öppenheten måste vi faktiskt säga oss att det har blivit vissa problem i samband med att vi har flera olika hus med många ingångar osv. Det är problem som man kanske inte låtsades om före beslutet om flyttningen, just av det skälet att det fanns olika meningar om huruvida vi skulle flytta eller inte.
Herr talman! Följden av detta resonemang om säkerhetsfrågorna vid Sergels torg kontra säkerhetsfrågorna på Helgeandsholmen skulle ju bli, att om man velat få till stånd samma säkerhetsarrangemang vid Sergels torg som här, så hade man fått vidta ännu mer drastiska åtgärder.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 10 behandlar bl.a. två av mina motioner från det förra riksmötet. Vad motion 411 beträffar vill jag här uttala ett tack för att utskottet anslutit sig till mitt förslag om en inledande sammanfattning i utskottsbetänkandena, och konstitutionsutskottets kansli har på ett föredömligt sätt redan gått från ord till handling. Detsamma ser ut att gälla arbetsmarknadsutskottet, vars betänkande också ligger på våra bänkar. Vi får vid varje riksmöte ca 600 betänkanden att ta ställning till, och en inledande sammanfattning underlättar onekligen överblicken. Min andra motion, nr 412, berör möjligheten för medborgarna att få reda på vad riksdagen diskuterat och beslutat. Massmedias rapportering från riksdagen är mycket ojämn och mycket ofullständig. Jag har sagt mig att om inte medierna fullgör sina förmedlande uppgifter på ett tillfredsställande sätt får väl riksdagen själv aktivera sin informationsverksamhet, bl.a. genom annonsering. Utskottet säger att detta blir för dyrt. Jag har fått böja mig för det argumentet, men jag har i ett särskilt yttrande knutit vissa reflexioner till problemet. Jag skall inte uppta tiden med dessa, eftersom ledamöterna är läskunniga, och det är inte därför jag har begärt ordet. Vad som föranlett mig att ta till orda är i stället en osignerad artikel i Affärsvärlden nr 48 för i år, som under rubriken Politikers mediafixering minskar samförståndet tar upp en del väsentliga frågor som rör bl.a. riksdagens informationsproblem. Eftersom den här problematiken måhända inte är utagerad med detta betänkande, och eftersom en artikel i Affärsvärlden lär nå 60 000 tämligen kvalificerade läsare, medan våra utskottsbetänkanden och snabbprotokoll väl huvudsakligen hamnar i riksdagens papperskorgar och tryckeriexpeditionens magasin, kan det kanske vara värt att orientera riksdagens ledamöter om hur initierade utomstående betraktare ser på relationen mellan statsmakterna och massmedia. Tidskriften inleder artikeln med följande konstaterande: ”Politiska beslut presenteras ofta direkt för allmänheten via massmedierna.” Sedan man påpekat att det politiska arbetet i Sverige bedrivs på flera nivåer sägs om den nivå som numera blivit den första — massmedia — följande: ”Sedan slutet av 1960-talet har de direkta politiska sk utspelen fått en allt mer dominerande roll. Tidigare kunde ju ”utspel" ske även inför någon av riksdagens bägge kamrar eller helt försynt i propositionstexter och förslag som lämnades in i vanlig ordning. Detta hör nu till sällsyntheterna. Samspelet mellan politiker och massmedia har utvecklats till en konst. Våra mest framträdande politiker tillhör numera också pressens flitigaste insändarskribenter. Det är inte alldeles säkert att den demokratiska processen vunnit på denna exponering -— ett ständigt torgförande av åsikter och kommentarer i media till allt som sker. I flera demokratier förväntas en regering och dess ledamöter i första rummet svara inför de folkvalda på konkreta spörsmål och inför parlamentet kommentera inrikes och utrikes förvecklingar. Och det är i parlamentet som media får hämta sina kommentarer. I Sverige arbetar politikerna genom media. Statsministern uttalade sig således i snabb takt om USAs landstigning på Grenada, om det minskade u-landsbiståndet och Sveriges roll i världen och om hormoslyrbesprutning på Nova Scotia. Men dröjde med att kommentera dåvarande justitieministern Ove Rainers skatteaffärer. Och själva dröjsmålet väckte uppmärksamhet.” Om den andra nivån, det politiska arbetet i riksdagen, landsting och kommuner, sägs vidare följande: ”I riksdagen förekom tidigare mer av det egentliga politiska upplysnings arbetet än vad som är fallet i dag. Trots utomordentliga förbättrade kommunikationer med möjlighet till direktsändningar av riksdagens debatter, intervjuer, utfrågningar och faktarapportering så finns det inga tecken på att svenska folket i dag skulle ha en klarare uppfattning av vad som sker i riksdagen än låt oss säga 1927 eller 1948. Men däremot har riksdagens arbete påverkats, dels av media, dels av den nya författningen — som allt fler politiker nu tycks överens om lämnar mycket övrigt att önska. Allmänhetens intresse riktas ensidigt till partiledarnas framträdanden och till en liten grupp välkända representanter för respektive parti. Bredden i det svenska riksdagsarbetet har praktiskt taget helt försvunnit ur väljarkårens blickfång. — —-— I samtliga våra nordiska grannländer tillmätes riksdagsarbetet större betydelse än i Sverige. —-—-— I Norge och Danmark bl a därför att det är kutym att statsoch fackministrarna först informerar berörda motparter i stortinget respektive folketinget innan man vänder sig till media. Svenska media, och de ledande politiker som valt att hellre spela med på av media uppställda regler än på de regler som föreskrivs av den representativa demokratin, bär ett tungt ansvar för det konfrontationsklimat som i dag råder i landet.” Herr talman! Med detta har jag velat hålla upp en spegel för riksdagens ledamöter. Jag vill sluta med att fråga — som jag tidigare gjort i riksdagstryck, som läses kanske av 60 men inte av 60 000 svenskar — om vi inte i alla fall borde försöka finna vägar att återföra medborgarnas intresse till vad som försiggår i denna sal. Finns det inga ledamöter här, som i sin konstitutionella egenskap av ”folkets främsta företrädare” upplever det informationsmässiga avståndet till dem vi företräder som bekymmersamt? Skall vi fortsätta att tigande och handlingsförlamade åse hur andra och tredje statsmakterna härjar över våra huvuden?

Herr talman! Jag tänker faktiskt främst uppehålla mig vid vad Gunnar Biörck i Värmdö skriver i sin reservation, som han här inte närmare berörde men som ändå lett till att vi i utskottet inte har kunnat följa honom i hans resonemang. Han skriver där: ”Men i betraktande av de mycket stora anslag, som i form av presstöd utgår till ett stort antal tidningar, har jag ändå tyckt att riksdagen skulle kunna begära någon motprestation — av de berörda tidningarna eller av pressen som kollektiv. Jag vet att denna synpunkt anses provokativ, men jag vill ändå inte släppa den.” Jag är helt på Gunnar Biörcks linje när det gäller önskemål om en ökad rapportering från riksdagen. En sådan vore värdefull, och vi bör kanske kunna använda vår fantasi eller kreativitet för att nå fram till detta. Men just här kommer Gunnar Biörck inte bara med en provokativ synpunkt utan också med en synpunkt som är mycket tvivelaktig från yttrandefrihetspolitiska utgångspunkter. Vi har en förordning om statligt stöd till dagstidningar.

Ekonomiska åtgärder som har till syfte att försvåra vissa offentliga framställningar måste under alla förhållanden betraktas som oacceptabla, även om framställningen allmänt ogillas. Ett sådant syfte får tillgodoses bara genom åtgärder i den ordning som är föreskriven för ingrepp mot missbruk av yttrandefriheten. Jag ser de olika stödformer vi har som värdefulla genom att de ökar förutsättningarna att ta del av så många åsikter och så mycken information som möjligt. I den meningen är stödet snarast en väg att ge innehåll åt informationsfriheten. Men att ställa villkor för att utge stöd till olika massmedieorgan finner jag vara en helt oacceptabel tanke från yttrandefrihetsrättsliga synpunkter.
Herr talman! För det första måste jag tyvärr fästa konstitutionsutskottets ärade ordförandes uppmärksamhet på att det icke föreligger någon reservation utan ett särskilt yttrande. För det andra är jag helt medveten om, vilket framgår av detta särskilda yttrande, att konstitutionsutskottets ordförande, som ju av födsel och ohejdad vana måste försvara pressens synpunkter, naturligtvis inte kan vara med på någon form av styrning. Det har jag inte heller skrivit någonting om. Jag har mera sett det ur den enkla synvinkeln att här stöder riksdagen pressen, men pressen stöder inte riksdagen.

Herr talman! Jag har mycket väl observerat att det här rör sig om ett särskilt yttrande. Vad jag sade var att vi från utskottets sida inte kunde införliva dessa synpunkter i den skrivning som hela utskottet står bakom. Jag vill ändå erinra Gunnar Biörck i Värmdö om att han ändå säger att han vill begära en motprestation av de berörda tidningarna för att de skall få sitt presstöd. Det tycker jag är betänkligt från yttrandefrihetspolitiska utgångspunkter. Även om min bakgrund är tidningsmannens vill jag inte säga att jag talar för pressens önskemål, utan jag talar för medborgarnas önskemål när det gäller det som är garanterat i vår regeringsform, nämligen att vi skall ha yttrandefrihet i det här landet.
Herr talman! Det finns ju inte ett ord vare sig i det som jag skrivit eller i det jag sagt som på minsta sätt berör yttrandefriheten.
Herr talman! Jo, det gör det, ty från yttrandefrihetens utgångspunkt bör det allmänna inte på något sätt bestämma om tidningars innehåll.

Herr talman! Som framgår av justitieutskottets betänkande 5 har Björn Körlofs och min motion om flyktingspionage rönt en synnerligen noggrann remissbehandling. Yttranden har inhämtats från rikspolisstyrelsen, riksåklagaren, invandrarverket och datainspektionen. Remissvaren ger vid handen att en viss dold brottslighet inte kan uteslutas. Björn Körlof kommer att utveckla den frågan ytterligare. En huvudpunkt i betänkandet är att lagen mot flyktingspionage och sekretesslagen är heltäckande och ändamålsenliga men inte kan hindra brotten, därför att dessa sällan anmäls. Något konkret kan dock göras. Vi tar i vår motion upp bl.a. frågan om adressregister över grupper av utlänningar och pekar på faran av sådana databaserade register. Det kan verkligen ifrågasättas om s.k. urvalsdragningar ur dataregister, t.ex. efter nationalitet, stämmer överens med syftet med offentlighetsprincipen. Alla som haft med flyktingoch invandrarfrågor att göra har hört om konkreta fall som tyder på att registeruppgifter systematiskt används för att så att säga hålla reda på misshagliga personer eller grupper av människor. Det finns invandrare och flyktingar som uppfattar registren som ett hot. Det förekommer att vissa regimer eller extrema politiska grupperingar utsätter sina landsmän för åtgärder som orsakar ångest. Det kan gälla infiltration i flyktingoch invandrarorganisationer eller hot mot anhöriga i hemlandet. Nuvarande lag mot flyktingspionage härrör från 1949, men vi har i dag också datalagen från 1973 till skydd för den personliga integriteten. Skyddet för enskilda människors personliga förhållanden måste ges en så vid tolkning, att adressuppgifter också räknas dit. Sedan vi under den allmänna motionstiden lämnade vår motion har faktiskt datainspektionen den 9 juni med stöd av 5, 6, och 18 §§ datalagen meddelat föreskrifter för länsstyrelsen i Stockholms län rörande det regionala folkbokföringsregistret. Dessa föreskrifter inskränker möjligheterna att göra bearbetningar av registret för att leta fram och sammanställa särskilda uppgifter att utlämnas till enskilda mot ersättning. Länsstyrelsen har överklagat datainspektionens beslut hos regeringen, och där ligger nu Mot bakgrund av remissutlåtandena finner jag utskottets utlåtande över motionen rätt snävt. I det speciella fallet med dataregistren finns det dock en öppning. Vi har att avvakta regeringens beslut i överklagandeärendet. Det är välinte alltför djärvt att anta att vad som kan komma att gälla Stockholms län också skall tillämpas i hela landet. I den mån datainspektionen får bakläxa har vi möjlighet att återkomma med en ny motion i frågan.

Herr talman! Det kan synas märkligt att ett enhälligt utskottsbetänkande tas upp till diskussion på det sätt som vi båda motionärer gör, men det ämnesområde motionen handlar om är viktigt. Vår motion har fått en både seriös och positiv behandling i justitieutskottet. Alla är eniga om att den brottslighet —s.k. flyktingspionage — motionen handlar om inte får tolereras i vårt land och skall bekämpas med kraft. Enighet råder också om att en förutsättning för detta är att det skapas en förtroendefull samverkan mellan polisen, flyktingar och invandrare. Det ligger emellertid i sakens natur att detta förtroende inte är helt okomplicerat, eftersom polisen också har viktiga uppgifter när det gäller att förhindra illegal invandring och därtill verkställer avvisningseller utvisningsbeslut. Herr talman! Jag vill utöver detta också understryka det som flera remissinstanser till utskottet framhållit, nämligen att bedömningsunderlaget vad gäller flyktingspionage är begränsat och att det ligger i sakens natur att sådant spionage är synnerligen svårupptäckt. Man kan alltså enligt min mening förutsätta en brottslighet av större omfattning än vad den officiella polisstatistiken visar och förutsätta att denna dolda brottslighet orsakar dem som utsätts för den mycken oro, ängslan och ångest. Polisen och andra som har anledning att befatta sig med det här problemet bör alltså visa stor vaksamhet och medvetenhet om att flyktingspionage förekommer, med kraft ingripa för att skydda de utsatta samt också visa att det land som de flytt eller utvandrat till är den rättsstat de har satt sitt hopp till. Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande 5.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande 7 innebär ett totalt instämmande i regeringens förslag om en försämring av rättssäkerheten, som ju blir 129 Skälen för denna försämring är statsfinansiella. Besparingen anges till minst 5 milj.kr. om året. Det är inget stort belopp. Man skulle kunna få in mycket mera, om man tog itu med den omfattande skatteplaneringen och såg till att alla människor betalade skatt efter bärkraft. Det skäl som man angivit är alltså inget hållfast argument för avslag. Desto underligare tycker jag att utskottets deklaration med anledning av vår motion är. Man säger så här: ”Utskottet delar således inte motionärernas uppfattning att statsfinansiella skäl inte skall få inverka på omfattningen av statens stöd genom offentlig försvarare och att rådande praxis i fråga om förordnande av sådan bör bestå eller t.o.m. utvidgas.” Vi i vpk gör vår bedömning utifrån rättssäkerhetsaspekter. Människor måste enligt vår. mening ha rätt till erforderlig juridisk hjälp när de inställs till rättegång. Det är en hjälp som manf. ö. får bekosta utifrån rättshjälpstaxan;, om man döms som: skyldig. Utskottet gör tydligen sin bedömning utifrån statens finanser. Med utgångspunkt i vad jag citerade vill jag fråga utskottet, om saken kommeri ett annat lägei en statsfinansiellt god situation. Kan också utskottet då tänka sig en annan, generösare lagstiftning vad gäller rätten till offentlig försvarare? Ett annat uttalande från utskottet som också kan vara värt att belysa ytterligare är: ”Utskottet vill emellertid samtidigt framhålla att regleringens syfte självfallet måste vara att den som har ett verkligt behov av en offentlig försvarare också skall få denna förmån.” Jag måste fråga utskottet också här: Har det inte gått upp för utskottet att propositionens förslag faktiskt innebär det motsatta? Från att vi har haft en lagstiftning som gav domstolarna en viss frihet att göra sådana bedömningar, stramas nu lagstiftningen upp, och domstolarna får strikta regler att följa, som gör att man i många fall inte har möjlighet att förordna om offentlig försvarare, trots att det kan noteras att den åtalade är i verkligt behov av en sådan. : I stället förordas det ju i propositionen att det s.k. rådgivningsinstitutet skall användas i ökad utsträckning. Det innebär konkret att framför allt de svaga i samhället från att ha haft stöd vid själva rättegången nu lämnas helt utan stöd och själva får klara exempelvis vittnesförhör. Detta ersätts med en viss juridisk hjälp före rättegången. Dessa förhållanden gäller då man inte uppfyller de krav propositionen ställer för rätt till offentlig försvarare. De som har pengar har alltid möjligheter att anlita privat juridisk hjälp, men de som lever på marginalen har faktiskt inte råd med den utgiften. Det är alltså inte för inte som Landsorganisationen i sitt remissvar har gått emot hela förslaget. Rättshjälpskommittén har, som nämns i propositionen och i utskottets betänkande, gjort en undersökning och konstaterat att det finns en klar tendens hos domstolarna att i ökande utsträckning förordna om offentliga försvarare. Detta stod i och för sig redan i direktiven för utredningen, så det är klart att man har arbetat för att uppfylla den profetian. Nu har regeringen i sin proposition hängt upp mycket av styrkan i sin argumentering på just utredningens undersökning, och det finns därför skäl att säga några ord om den. Utredningen anmanar faktiskt till viss försiktighet i tolkningen av siffrorna. Man har nämligen jämfört 1974 81, och under den mellanliggande tiden har det hänt en del på området. Möjligheter för åklagare att meddela strafföreläggande har ökat. Likaså har vissa brott avkriminaliserats. Det gör att situationen 1974 81. Detta har också påpekats från flera remissinstanser, som underkänner slutsatserna av utredningens material på denna punkt. I den kommentar till den SCB-undersökning som utredningen också har gjort konstateras att statistiken brister i fakta. Man vet inte om de åtalade har fällts till ansvar för annat än det de åtalats för. Utredningens kommentar till detta är värd att citera: ”Att den tilltalade biträds av en-offentlig försvarare kan ju i det enskilda fallet medföra att sådana särskilda omständigheter kommer fram som den tilltalade själv inte inser har betydelse. Detta kan i sin tur resultera i en mildare brottsrubricering eller ett lägre strafft..ex. på grund av någon strafflindringsgrund än som eljest skulle ha blivit fallet:” Detta om något talar för att frågan om rätten till offentlig försvarare är en rättssäkerhetsfråga och inte en budgetfråga. Det talar verkligen för vpk:s förslag om en lagstiftning där rätten till offentlig försvarare garanteras och där det är undantagen som blir föremål för reglering: Utskottet lämnar ett enhälligt betänkande. Det är förvånande, eftersom Hans Göran Franck är undertecknare. Han har nämligen ganska nyligen uttalat sig om rättsstatens förfall i SACO/SR-tidningen. Han gjorde då följande uttalande: ”Rätten till ett försvar och biträde för alla rättssökande av en ansvarskännande och engagerad advokatkår är av omistligt värde i en rättsstat. Ett väl fungerande och generöst rättshjälpssystem måste vi slå vakt om.” Om Hans Göran Franck menar detta bör han rösta på vpk-motionen 35, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Som redan har framförts tillstyrker justitieutskottet enhälligt förslaget om att de nuvarande reglerna om rätt till offentlig försvarare skärps något, samtidigt som de ges en mer preciserad lydelse. I vpk-motionen anges att vi f. n. har en föråldrad och dessutom oprecis lagstiftning. Motionärerna ansluter sig därför till tanken att en närmare precisering av lagstiftningen görs. På denna punkt finns det alltså i och för sig inte delade meningar mellan utskottet och motionärerna. Men i motionen sägs att misstänkta skall ha rätt till offentlig försvarare och att eventuella undantag sedan kan definieras i lagtexten. Men varken i motionen eller i Marie-Ann Johanssons anförande anges vilka undantag som motionärerna anser vara motiverade. Det finns ett stort antal mål av enkel beskaffenhet där de åtalade endast döms till böter eller till villkorlig dom och som är av den karaktären att något verkligt behov av offentlig försvarare inte föreligger. Det gäller därför att ta ställning till vilka begränsningar som man är beredd att göra i rätten till offentlig försvarare för misstänkt. IT likhet med vad som redan gäller skall också i fortsättningen en anhållen eller häktad person alltid få en offentlig försvarare om han begär det. På begäran skall vidare enligt förslaget offentlig försvarare förordnas för den som är misstänkt för brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Här föreslog rättshjälpskommittén att straffgränsen för rätten till offentlig försvarare skulle sättas vid fängelse ett år. Det var just på denna punkt som den skarpaste remisskritiken förekom. Med all rätt framfördes, att om kommitténs förslag accepterades, skulle den som misstänks för t.ex. grovt vållande till annans död, grov stöld, grovt bedrägeri, grov förskringring, grov oredlighet mot borgenärer och grov urkundsförfalskning kunna vägras offentlig försvarare. Som departementschefen framhållit, är dessa brott generellt sett av så allvarlig art att behov av offentlig försvarare föreligger, och en sådan skall sålunda enligt den föreslagna regeln alltid utses om den misstänkte begär det. Härutöver föreslås att en misstänkt skall ha rätt till offentlig försvarare, om det behövs med hänsyn till utredningen om brottet eller med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som bör väljas och det kan bli aktuellt att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom. Förslaget innebär ytterligare att offentlig försvarare skall förordnas, om det annars finns särskilda skäl till det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Vid bedömningen måste hänsyn givetvis tas till den misstänktes personliga förutsättningar att klara försvaret på egen hand.

Här har utskottet gjort två uttalanden som förtjänar att omnämnas. Med anledning av en motion av Hans Petersson i Röstånga uttalar utskottet förståelse för motionärens syn på utlänningars behov av offentlig försvarare och tillägger att det onekligen oftare torde finnas skäl att förordna offentlig försvarare för den person som står främmande inför svenska förhållanden. Utskottet fäster också uppmärksamheten på den grupp av socialt gravt handikappade: personer, exempelvis med svåra missbruksskador eller andra sjukdomsliknande : tillstånd, som många gånger har sådana personliga förhållanden att det kan vara motiverat att förordna offentlig försvarare enligt den nu berörda regeln. Även andra fall kan givetvis komma i fråga. Det rör sig, som departementschefen angett, endast om exempel. Någon uttömmande uppräkning är inte önskvärd eller ens lämplig att eftersträva. I propositionen föreslås vidare att lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ändras på så sätt att den åldersgräns under vilken det gäller speciellt generöså bestämmelser för förordnande av offentlig försvarare sänks från 21 till 18 år, dvs. den nuvarande myndighetsåldern. I anledning av den kritik som framförts på denna punkt finns det skäl att erinra om vad departementschefen anfört i propositionen. Han påpekar att de speciella påföljdsfrågor som gäller för unga lagöverträdare ofta i det enskilda fallet kan vara sådana att det finns skäl att förordna offentlig försvarare om den tilltalade är mellan 18 och 20 år. I vpk-motionen sägs att de som kommer i kläm är de som inte har förmåga att uttrycka sig muntligt och därmed inte klarar av vittnesförhör och pläderingar under rättegången. I dessa fall kan offentlig försvarare förordnas, även då förordnande inte är obligatoriskt, bl.a. därför att försvarare behövs med hänsyn till utredningen i målet eller därför att saken rör särskilda frågor som är komplicerade. Detta kan även gälla mål där böter eller villkorlig dom kan bli påföljden, men inte då saken är av enkel beskaffenhet. Departementschefen anför i propositionen att andelen tilltalade som har offentlig försvarare enligt statistiska undersökningar har ökat under senare år och att offentlig försvarare numera inte sällan förordnas även i mål av enkel beskaffenhet. Utskottet delar inte motionärernas uppfattning att statsfinansiella skäl inte får inverka på omfattningen av statens stöd genom offentlig försvarare och att rådande praxis i fråga om förordnande av sådan bör bestå eller t.o.m. utvidgas. Samhällets kostnader för offentliga försvarare har under den senaste tioårsperioden tredubblats och uppgick under budgetåret 1982/83 till 92 milj.kr. Utskottet anser att det är befogat att man inskrider mot denna utveckling. Riktmärket bör i princip vara att åstadkomma en rättstillämpning som stämmer överens med vad som ursprungligen avsetts gälla om rätten till offentlig försvarare. De nu föreslagna reglerna är enligt utskottet ägnade att tillgodose det syftet. Jag kan alltså inte finna att de föreslagna reglerna är av den karaktären att rättssäkerheten skulle vara i fara, som Majken Johansson har anfört här. Hon har inte heller närmare preciserat på vilket sätt den faran skulle uppstå med hänsyn till vad som anförts i utskottets betänkande och i departementschefens förslag. Det är klart att utvecklingen på detta område liksom på alla rättsområden måste följas noga för att man skall se vilka verkningar som nya bestämmelser får. Den uppfattning som Majken Johansson framförde, att framför allt de svaga ställs helt utan stöd i rättegången är med hänvisning till vad jag tidigare anfört felaktig. Sammanfattningsvis vill jag hänvisa till att utskottet framhåller att den föreslagna regleringens syfte självfallet måste vara att den som har ett verkligt behov av en offentlig försvarare också skall få denna förmån. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den som har ett verkligt behov av en offentlig försvarare skall också få denna förmån, var det sista som Hans Göran Franck sade i sitt anförande. Det är något helt annat än vad han uttalade i SACO/SR tidningen. Då hette det att rätten till ett försvar och biträde för alla rättssökande var mycket viktig. Hans Göran Franck påpekar att vi i vpk ansluter oss till förslaget om att måhända precisera lagtexten. Det är också vad vi vill. Vi vill ha en precisering, men på helt andra grunder än dem som föreslås i propositionen. Vi anser att rätten till offentlig försvarare skall gälla alla. Eventuella undantag får preciseras i lagtexten. Vi har inte gett exempel på sådana undantag. Under en kort motionstid hinner man naturligt nog inte ge sig in på sådana överväganden. Därför har vi föreslagit att riksdagen skall returnera den här frågan till regeringen och be om ett nytt förslag. Men undantagen måste gälla mål av mycket enkelt slag, där det exempelvis inte förekommer någon muntlig plädering. Om det föreliggande förslaget går igenom kommer, som vi har sagt, just de svaga grupperna i kläm, de som inte har råd att anlita privat försvarare och som inte heller har förmåga att uttrycka sig muntligt. Nu säger Hans Göran Franck att offentlig försvarare kan förordnas i de fall som vi tar upp i motionen. Men i propositionen står det faktiskt att i enklare mål, framför allt mål om mindre förseelser, trafikbrott och brott i övrigt som endast ger böter i straffskalan, bör den misstänkte normalt kunna föra sin talan själv, även om muntlig bevisning förekommer. Faktum är att för brott med lägre straff än fängelse upp till sex månader finns ingen garanti för att man med den nya lagstiftningen får en offentlig försvarare. Denna lagstiftning blir snart lika luddig och svårtolkad som den gamla. Det rör sig ju om många överväganden dels i propositionen, dels ytterligare i utskottets betänkande. Jag blev mycket förvånad när jag hörde Hans Göran Franck, som ju är advokat, säga att man nu skall ha statsfinansiella skäl som grund när man beslutar om en lagstiftning som gäller rätten till offentlig försvarare. Utskottet är enligt min mening inne på en farlig väg. Antingen tycker man att den nivå som propositionen nu ligger på när det gäller offentlig försvarare är riktig, och då bör den gälla även i goda tider, dvs. när statsfinanserna är på plus, eller också tycker man att det föreliggande förslaget är dåligt och medför en urgröpning av rättssäkerheten. I så fall bör det avslås även i det läge som nu råder med underskott i budgeten. Det är faktiskt en glidning från propositionen till utskottet, där utskottet i sin hemställan faktiskt mer betonar statsfinansiella skäl. Det tycker jag är förvånande. Det är ju inte enorma summor som sparas. Även om vi också skall ta till vara småsummor, får inte rättssäkerheten äventyras.

Men så snart det finns ett verkligt behov av försvarare, kommer, som utskottet har sagt, sådan att utses. Med hänsyn till det statsfinansiella läget har man gjort vissa inskränkningar även i rättshjälpen på andra områden än när det gäller brottmål. På den punkten vet jag inte att Majken Johansson hade några invändningar mot att man fick ta hänsyn till det statsfinansiella läget. De besparingar som det kan vara fråga om är, som Majken Johansson själv sade, begränsade. Rättshjälpskommittén har anfört att det skulle kunna bli fråga om ca 5 milj.kr. Men det är osäkert hur mycket det exakt kan bli. Med hänsyn till att vissa förändringar har gjorts i rättshjälpskommitténs förslag kan det tänkas bli lägre belopp. Men nivån belyser — om man beaktar vad jag nyss sade om att det nu rör sig om en total kostnad på 92 milj.kr. — att detta förslag syftar till en liten begränsning av rätten till offentlig försvarare. Förslaget har alls inte den ingripande betydelse som Majken Johansson påstår. Rättssäkerheten är inte i fara. Bestämmelserna syftar också till att i viss utsträckning motverka kostnadsutvecklingen på detta område. Jag utgår från att Majken Johansson inte kan vara oberörd av att kostnaderna på detta område har tredubblats. Det behövs att man iakttar en viss sparsamhet också här. Reglerna kommer bara att skärpas något. Å andra sidan har reglerna blivit ytterligare preciserade på ett sätt som bör tillgodose rimliga rättssäkerhetskrav. Majken Johansson berörde vad som står angivet om att det kan förekomma fall där muntlig bevisning åberopas utan att det förordnats offentlig försvarare. Det är riktigt att departementschefen har uttalat att sådana fall kan förekomma. Men då skall det röra sig om sådana fall där denna bevisning kan förebringas på ett enkelt sätt utan att det betyder några påtagliga nackdelar för den misstänkte. Det ankommer givetvis i en sådan situation på både åklagare och domstol liksom på den tilltalade själv att se till att saken blir väl utredd. Men bedömer domstolen att det med hänsyn till utredningen i målet finns behov av offentlig försvarare, skall sådan förordnas.

Herr talman! Först, Hans Göran Franck: Majken Johansson är poet och frälsningssoldat och finns inte i den här kammaren — men hon kanske hade instämt i vad jag säger, det är möjligt. Själv heter jag Marie-Ann Johansson. Hans Göran Franck försöker mycket mångordigt försvara den här sjuka saken. Det är i stort sett inga förändringar alls, säger han och menar att om något är skärpt så är det undantag och gäller mål av enkel beskaffenhet, där man kan klara sig själv. Så snart verkligt behov föreligger skall det däremot förordnas offentlig försvarare. Då förstår jag inte varför man över huvud taget har lagt fram den här propositionen. Vad man protesterade emot var ju just att domstolarna gjorde en generösare bedömning. Om nu det skall gälla som Hans Göran Franck talar om, skall alltså domstolarna också i fortsättningen så snart verkligt behov föreligger kunna förordna offentlig försvarare. Men nu är det inte riktigt så, utan det är faktiskt fråga om skärpningar och preciseringar som gör att det inte längre finns någon självklar rätt för sådana som är åtalade för brott med påföljden fängelse upp till sex månader att få offentlig försvarare. Jag tycker faktiskt att detta har en ingripande betydelse, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som har väckts i den motion som behandlas i föreliggande betänkande från försvarsutskottet. Tidigare var det nästan omöjligt för värnpliktiga att bli frikallade, som det hette. I stort sett varje ung man i Sverige skulle in i värnplikten, och i många fall togs det in både halta och lytta, som fick göra sitt år i kronans tjänst. Nu ser vi en tydligt märkbar förändring. Man är väldigt villig att frikalla många värnpliktiga. Det har naturligtvis i mycket stor utsträckning att göra med den ändrade syn på det svenska militära försvaret som nu långsamt håller på att vinna mark. I det sammanhanget har de frikallelser som sker med stämpeln ”psykiskt labil”, eller hur man nu vill uttrycka saken, varit ett användbart instrument som verkligen är värt att uppmärksammas. Det är flera år sedan man slog larm i Läkartidningen om just detta i en ganska frän artikel, och den har nu följts upp genom ett forskningsarbete som har klarlagt de här sakerna. Här finns reella sakskäl bakom, och det är mycket bra att det har uppmärksammats. Jag vill bara instämma med motionären Margot Wallström, när hon hoppas att det uttalande som nu görs av försvarsutskottet med anledning av motionen verkligen tas ad notam och att det sker en ordentlig översyn av vad som sker när så många frikallas vid inskrivningsförfarandet. Annars kan det i den allmänna uppmjukning av värnpliktssystemet som f. n. pågår bli ett instrument som verkligen kan komma att missbrukas. Jag instämmer varmt i motionens anda och tankegång och har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Utgångspunkten för diskussionen här är ju ytterst att vi har en allmän värnplikt. Det innebär att det finns en generell lagstiftning som endast i vissa speciella fall medger undantag från inkallelse. Utöver vapenfrilagen gäller alltså värnpliktslagen, som föreskriver att den som till följd av lyte, stadigvarande sjukdom, bestående kroppslig svaghet eller annan dylik orsak är oduglig till krigstjänst skall frikallas från värnpliktens fullgörande. Jag har inte heller, vare sig från motionärens eller Oswald Söderqvists sida, hört någon kritik mot värnpliktslagen som sådan. Det är alltså en generell lagstiftning. Jag tror att jag kan uttala mig på hela utskottets vägnar och säga att ingen i utskottet har uppfattat att det finns något överskott av värnpliktiga. De värnpliktiga som är användbara för krigsplacering skall självfallet tas ut för grundutbildning. Men det var som en följd av 1982 års försvarsbeslut som denna klara koppling gjordes mellan krigsorganisationen och utbildningen, och den ledde till att man avstod från att inkalla en del handräckningsvärnpliktiga. Detta innebär också att de som inte uppfyller kraven blir något fler. Jag skall å andra sidan gärna göra det erkännandet, att det onekligen är oroväckande att konstatera att av dem som frikallas är det omkring 70 76 som frikallas av psykiska skäl. Det är självfallet viktigt, både för den värnpliktige och för inskrivningspersonalen, att det görs en så korrekt bedömning som möjligt. Om det också är så att flera psykologer har riktat allvarlig kritik mot den nuvarande ordningen för frikallelser av psykiska skäl, är det en tillräcklig anledning för att uppmärksamma denna problematik. Om det dessutom tillkommer att en frikallelse kan få negativa följder för den värnpliktige senare i livet, t.ex. när han söker anställning, är det också ett viktigt skäl att titta på detta. I en undersökning som statistiska centralbyrån gjorde visade det sig exempelvis att 80 20 av de arbetsgivare som intervjuades ansåg att det vid anställningsförfarandet var en klar negativ faktor om den sökande hade blivit frikallad från värnplikten av psykiska skäl. Utskottet menar att allt detta är tillräcklig grund för att göra en utvärdering av nuvarande ordning. Samtidigt skall det också sägas att vi från utskottets sida, med de begränsningar som vi har haft, bl.a. av tidshänsyn; inte har funnit att prövningsförfarandet medvetet har använts för att minska något överskott av värnpliktiga. Detta framgår också av betänkandet. Med detta som utgångspunkt vill utskottet för sin del att regeringen låter utvärdera den nuvarande ordningen för frikallelser. Vi nämner t.ex. att en sådan översyn kan anförtros 1983 års värnpliktsutbildningskommitté. Jag vill ytterligare understryka att vi har en allmän värnplikt i detta land, och det är inte avsikten och får inte förekomma att värnpliktslagen urholkas bakvägen. Det är en mycket viktig principfråga att uttala sig om.

Herr talman! Som jag sade tidigare tycker jag att det är tillfredsställande att utskottet har gjort detta uttalande, dvs. att vi nu får en översyn av dessa bestämmelser och i fråga om vad som händer vid inskrivningsförfarandet. Det är inte riktigt korrekt — det var därför jag begärde ordet — att säga att det i.och med 1982 års försvarsbeslut har hänt någonting särskilt. Den artikel i Läkartidningen som jag tidigare refererade till kom långt innan dess. Där påtalade man just dessa effekter av tidigare försvarsbeslut. Här har alltså slagits larm från psykologer tidigare — före 1982 års Nr 41 försvarsbeslut — och jag vill instämma med de föregående talarna. Jag tycker Sad 5 Onsdagen den det är viktigt att man slår vakt om den allmänna värnplikten, och då är det 7 december 1983 också oerhört viktigt att inskrivningsförfarandet är korrekt och inte tillämpas på ett vis som ej varit avsett från början. Tungmetaller i batterier
Herr talman! Först några ord till Oswald Söderqvist. Det är möjligt att jag inte uttryckte mig tillräckligt klart när det gällde 1982 års försvarsbeslut. Vad jag avsåg att säga var i vart fall att i och med det beslutet höjdes minimikraven på de värnpliktiga, och det innebär i sin tur att något färre tas ut. Men detta beslut fattade riksdagen med öppna ögon så att säga, och händer det någonting annat, så att det håller på att ske en förändring genom en administrativ process, har man självfallet anledning att se på detta. Därmed kan jag också knyta an till vad Margot Wallström sade, nämligen att man vill undvika en urholkning och att det därför måste ske en översyn, som leder fram till nya tillämpningsföreskrifter. Självfallet utesluter utskottet inte alls den möjligheten.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 7 behandlas ett antal motioner om tungmetaller i mindre batterier. Det är närmare bestämt sex motioner — tre från centerpartiet, en från folkpartiet, en från socialdemokraterna och en från vpk. Tillförseln av tungmetaller i miljön är en mycket allvarlig fråga. Även små 139 mängder tungmetaller — i det här fallet är det fråga om kvicksilver och kadmium -— kan skapa problem i de biologiska sammanhangen. Den allt värre försurningen leder också till en ökning av de här ämnena. På 1960-talet fick vi ju upp ögonen för dessa problem, och man vidtog då en rad åtgärder för att råda bot på dem. Det var framför allt processindustrin som låg bakom att vi fick in de här icke önskvärda ämnena i vår miljö. Men genom de åtgärder som vidtogs fick man en ändring till stånd. Det var framför allt genom politiska beslut som detta skedde. Man ändrade förutsättningarna och införde bestämmelser som gjorde att kvicksilver och kadmium inte fick ingå i de processer det gällde. Beslutet beträffande kadmium är ju av relativt sent datum, och därvidlag har vi inte sett så stora effekter ännu. Motionärerna påpekar att samma typ av åtgärder som tidigare vidtogs nu måste vidtas när det gäller batterier. Det är ju först under senare år som förekomsten av batterier ute i handeln har blivit så stor, och vi har ännu inget vedertaget och användbart system för återlämnande av batterierna, utan de hamnar i avfallet, i soporna, och bränns i stor utsträckning upp. Sedan faller tungmetallerna — det kvicksilver och det kadmium som finns i batterierna — till marken och tas upp av växterna och djuren. Därmed kommer de in i cirkulationen, så att också vi människor får i oss de här beståndsdelarna. De åtgärder som man började vidta på 1960-talet när det gäller kvicksilver ledde ju fram till en ganska kraftig minskning av kvicksilverförekomsten. I slutet på 1960-talet släpptes ungefär 50 ton kvicksilver ut i vår natur från industrin. År 1978 hade dessa utsläpp minskat till 10 ton, och vi räknar med att de i slutet på 1980-talet skall vara nere i 2-3 ton. Men kvicksilverbatterierna har ju kommit in i bilden, och 1982 tillfördes vår natur eller vår sophantering — vilketdera man nu vill säga — ungefär 6 ton kvicksilver genom batterier. Enda möjligheten att klara ut detta problem är att på något sätt ta hand om batterierna. Det är detta krav som ställs i motionerna. Vi har samma situation när det gäller kadmium — en ganska stor tillförsel av kadmium till naturen, eftersom kadmium ingår i så många olika produkter. Riksdagen fattade emellertid ett beslut för något år sedan om att förbjuda kadmium i en rad produkter. Det har fått till följd att tillförseln av kadmium kommer att minska ganska kraftigt de närmaste åren. Handelsgödsel omfattades inte av det nämnda beslutet, men genom att välja andra produkter för framställning av handelsgödsel har man ändå fått ner tillförseln av kadmium till naturen den vägen ganska kraftigt. Naturvårdsverket har föreslagit ett handlingsprogram, Hantering av batterier, enligt vilket man genom olika aktiviteter skall minska spridningen av kadmium och kvicksilver i miljön. Framför allt skall man ha information om på vilket sätt vi som konsumenter skall ta hand om miljöfarliga batterier. Man skall vidare ha en information riktad till industrin för att försöka få tillverkarna att ta fram mindre giftiga batterier med andra ingredienser än de som förekommer i dag. Man skall ha en märkning av batterierna, så att vi vet vilka batterier det handlar om. Sist men inte minst skall man göra en utredning om hur vi skall kunna införa ett pantsystem. Det är kanske den sista och egentligen enda möjligheten att klara av det här problemet. Många länder har redan ett pantsystem på detta område. I de övriga nordiska länderna finns ett sådant. I Japan får man inte köpa ett nytt batteri utan att lämna tillbaka det gamla. Det är också ett användbart system. Som vi framhåller i reservationen och som också sägs i motionerna måste vi förbereda oss för att ha ett pantsystem att ta till, om information inte är en tillräcklig åtgärd när det gäller att få tillbaka alla förbrukade batterier. Vi har varit överens i utskottet om en stor del av skrivningen, och jag vill citera en del av vad som står i betänkandet: ”Utskottet får erinra om att spridningen av giftiga tungmetaller genom batterier under senare år kommit att bli ett väsentligt miljöproblem. Samtidigt som utsläppen av kvicksilver från processindustrin och andra källor, liksom användandet av kadmium i olika produkter, minskat har spridningen av de båda tungmetallerna i miljön genom batterier ökat. Det är enligt utskottets mening väsentligt att man genom snabba och effektiva åtgärder kan radikalt minska tungmetallspridningen genom batterier.” Men sedan gör utskottsmajoriteten en kullerbytta och hamnar i slutsatsen att man inte skall vidta någon åtgärd. Detta tar vi upp i reservationen och fortsätter i tankebanorna genom att säga att det enligt utskottets mening är angeläget att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att minska utsläppen av kadmium och kvicksilver via batterier. Ett system med pant måste utredas, och riksdagen måste ge regeringen detta till känna, så att regeringen vidtar åtgärder. Vi vill med andra ord sätta fart på den i detta sammanhang litet slöa regeringen. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen. Jag kanske också skall nämna att detta är en reservation som centerpartiet, folkpartiet och vpk står bakom.

Herr talman! Riksdagen gjorde våren 1982 ett tillkännagivande på förslag av jordbruksutskottet. Tillkännagivandet innebar att åtgärder skulle vidtas för att hindra spridningen av tungmetallar i batterier, huvudsakligen genom hushållssoporna. Sedan dess har egentligen ingenting skett, förutom utredningsarbete. Naturvårdsverket har redovisat ett förslag, som enligt utskottets betänkande bereds inom regeringskansliet. Remissarbete pågår. Det som i sammanhanget är oroande är att det av tidningsuppgifter framgått att en del remissinstanser är kritiska till förslaget. Det finns då risker för att det blir nya utredningsomgångar. Detta vore beklagligt. Herr talman! Vi är nu i december månad 1983, och det har alltså gått mer än ett och ett halvt år sedan riksdagen tog ställning i den här frågan. Det är därför mycket angeläget att det nu görs ett nytt tillkännagivande i enlighet med den reservation som lämnats till betänkandet. Batteriernas betydelse i samband med spridning av tungmetaller är, som tidigare har sagts, så stor att åtgärder måste vidtas omgående. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det här betänkandet från jordbruksutskottet behandlar ett antal motioner om tungmetaller i batterier. Det är motioner från alla partier utom moderaterna, vad man nu skall dra för slutsatser av detta. Gemensamt för alla motionerna är att man vill ha skyndsamma åtgärder för att återsamla batterier som innehåller farliga tungmetaller. Det är främst tungmetallerna kvicksilver och kadmium som används. Dessa ämnen är starkt giftiga och får mycket allvarliga konsekvenser i miljön. De är också beständiga och har förmågan att lagras upp i näringskedjan. Det är främst när batterierna hamnar i hushållsavfallet och sedan bränns som dessa metaller hamnar i vår miljö. Herr talman! Man borde väl inte behöva bråka och argumentera om det nödvändiga i att skyndsamma åtgärder vidtas. Här borde väl ändå det sunda förnuftet få råda. Det kommer ständigt larmrapporter om tungmetaller i vår miljö. Helt nyligen kom en rapport från naturvårdsverket om kvicksilvret i våra sjöar. I rapporten sägs att antalet svartlistade sjöar bara avspeglar hur många som analyserats. Om vi undersökte 2 000 sjöar, skulle vi säkert finna 1 000 som fick svartlistas, och hade vi 0,5 mg som gräns, liksom Canada, blev det inte många kvar, säger naturvårdsverket. Man framhåller från naturvårdsverket att målet måste vara att inte släppa ut något kvicksilver alls. Naturvårdsverket har ju som bekant upprättat ett handlingsprogram när det gäller hantering av batterier. Det är ett handlingsprogram som, enligt vår mening, inte ställer några höga krav. Från deras håll räknar man med att från den tidpunkt då åtgärder sätts in skall mängden kvicksilver från batterier som kastats i avfallet eller kasserats på annat okontrollerat sätt inom två år minska till högst 3 ton per år. Motsvarande mängd kadmium bör ha minskats till högst 10 ton per år. Vidare räknar man med att inom ytterligare tre år ha minskat de på motsvarande sätt beräknade mängderna till högst 1,5 ton kvicksilver resp. högst 5 ton kadmium per år. Naturvårdsverket har också i sitt handlingsprogram föreslagit att batteriinsamlingen skall skötas inom ramen för ett särskilt bolag. Men man påpekar att om det visar sig ta lång tid att bilda det föreslagna bolaget, så bör man starta verksamheten provisoriskt. Man framhåller vikten av att en intensifierad batteriinsamling som täcker hela landet kommer i gång så snabbt som möjligt. När det gäller utskottsmajoritetens behandling av motionerna erkänner man att spridningen av giftiga tungmetaller genom batterier under senare år kommit att bli ett väsentligt miljöproblem. Man konstaterar att samtidigt som utsläppen av kvicksilver från processindustrin och andra källor, liksom användandet av kadmium i olika produkter, minskat, har spridningen av de båda tungmetallerna i miljön genom batterier ökat. Utskottsmajoriteten säger också att det är väsentligt att man genom snabba och effektiva åtgärder kan minska tungmetallspridningen, men man utgår från att regeringen kommer att vidta åtgärder som bedöms nödvändiga. Det finns många källor till tungmetallspridningen i vår miljö. En del problem är svåra att åtgärda, andra däremot bör man med tämligen enkla åtgärder kunna komma till rätta med. Det är därför viktigt att just sådana Nr 41 spridningskällor som kan betecknas som helt onödiga elimineras. En sådan Onsdagen den är spridningen av tungmetaller genom batterier. Här anser vi att man inte bör 7 december 1983 diskutera graden av återsamling, utan här måste målet vara en nästan hundraprocentig återgång. Det är nästan otroligt att 20 ton av det giftiga Tungmetaller i batkadmiumet varje år genom batterier hamnar i hushållsavfallet för vidare terier transport till vår miljö. Här måste en ändring komma till stånd, och en det måste ske snabbt. Herr talman! I betänkandet finns en reservation, där det krävs snabba åtgärder, en effektiv återsamling av batterier och en skyndsam utredning om ett pantsystem. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Reservanterna vill göra ett tillkännagivande. Så sent som våren 1982 gjordes ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen angående tungmetaller i batterier. Det skedde på förslag av jordbruksutskottet. Utskottet gav redan i fjol uttryck åt uppfattningen att det är angeläget att särskilda åtgärder vidtas för att hindra spridning av giftiga tungmetaller genom hushållssoporna. Vi är ense om att spridning av tungmetaller är en allvarlig fråga som kräver åtgärder. Man framhöll i fjol att spridning av giftiga tungmetaller till väsentlig del är ett informationsproblem. Det är enligt min uppfattning någonting som fortfarande gäller. Utskottet framhöll också i fjol att allmänheten borde på lämpligt sätt göras uppmärksam på nödvändigheten av att batterier som innehåller miljöfarliga ämnen samlas in för behandling och helst för återvinning av metallerna. Statens naturvårdsverk har så sent som den 26 juni i år till regeringen lämnat en redovisning av problemet och föreslagit ett handlingsprogram, som syftar till att minska spridningen av tungmetaller genom batterier. Som framgår av betänkandet har naturvårdsverket i sin utredning framhållit att staten bör ställa upp bestämda och tidsanknutna mål för den spridning av metaller genom batterier som kan tolereras i framtiden. Det handlingsprogram som naturvårdsverket föreslagit innefattar även ett informationsprogram för att förmå konsumenterna att lämna in miljöfarliga batterier till detaljhandlarna. Vidare föreslås ett märkningssystem för att underlätta sorteringen och självfallet också omhändertagandet av batterierna. Vi borde i en så här allvarlig fråga se vad det är som vi kan vara överens om i stället för att försöka konstruera motsättningar. Jag tycker att vi borde kunna vara överens om att detta är ett allvarligt problem som vi bör göra vad vi kan för att komma till rätta med. Utskottet sade redan i fjol och påpekar ånyo i det , aktuella betänkandet att det är väsentligt att man genom snara och effektiva åtgärder radikalt kan minska tungmetallspridningen genom batterier.

Att i den här situationen göra tillkännagivanden blir att göra tillkännagivanden om tillkännagivanden -— eller också är det för tillkännagivandets egen skull. Det finner jag helt meningslöst. Det snabbaste sättet att komma fram till ett resultat är nog att invänta ett förslag från regeringen. Reservanternas förslag tycker jag närmast syftar till att förhala hela frågans hantering. Jag litar, herr talman, i den här frågan på regeringen. Om Lennart Brunander har erfarenheter av att regeringar är slöa, får det stå för hans räkning. Det måste väl i så fall avse tiden från hösten 1976 till hösten 1982. Den socialdemokratiska regeringen tror jag inte på något sätt kan beskyllas för att vara slö eller försöka förhala några frågor. I den här frågan tror jag säkert att regeringen kommer att vidta åtgärder så snart den har behandlat frågan i vanlig ordning i regeringskansliet. Jag vill därför, herr talman, med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och således avslag på reservationen.

Herr talman! Av Ove Karlssons redovisning framgår att den här frågan är ett typiskt exempel på ärenden där socialdemokraterna var mycket aktiva före valet. Den tidigare regeringen var beredd att lägga fram ett förslag. Nu har handläggningen bromsats upp, och vi vet inte när något förslag kommer. Vi måste därför pressa regeringen och begära en snabb handläggning av den här frågan.
Herr talman! Ove Karlsson sade att vi borde kunna vara eniga i den här frågan. Det tycker jag också. Detta är ett sådant problem som verkligen berör oss alla. Jag läste också upp en del av utskottets betänkande där vi faktiskt är eniga. Vi var ju eniga när det gällde att beskriva problemet, dess art och dess storlek, och också om att det är nödvändigt att någonting görs snart. Men där slutar också enigheten. Att vi inte kunde vara eniga när det gäller det gemensamma målet kan knappast skrivas på reservanternas konto, eftersom vi fullföljer tankegången och begär åtgärder från regeringen. Ove Karlsson säger att man kan påskynda det hela bäst genom att vänta. Jag vet inte när man kan göra någonting snabbare genom att vänta. Man måste vara aktiv för att åstadkomma någonting, och det måste vi vara också i den här frågan. Det här är ett informationsproblem, säger Ove Karlsson. Ja, jag sade också att det är ett informationsproblem. Men för att vi skall kunna informera måste vi ha någonting att informera om. Det är på den punkten som det fordras regeringsåtgärder. Vi måste alltså ha en bättre beredskap. Vi måste vidta åtgärder för att människor skall kunna göra den insamling som är så viktig och som de säkert ställer upp på. Men då måste de veta hur de skall bete sig, och det är vår sak att ansvara för det. Ove Karlsson sade sedan att han litar på regeringen. Ja, det är väl hans problem.
Herr talman! Ove Karlsson säger att vi är ense om att spridningen av tungmetaller till vår miljö är ett stort problem. Det kan vi vara ense om, det behöver vi inte bråka om. Däremot är vi oense på en annan punkt. Vi reservanter anser att detta stora problem kräver snara åtgärder, medan utskottsmajoriteten anser att vi skall vänta och se vilka åtgärder som regeringen bedömer skall vidtas. Vi reservanter vet inte vilka åtgärder som regeringen bedömer vara nödvändiga. Det vi reservanter är på det klara med är att det nu behövs snara åtgärder, och det är därför som vi i reservationen kräver åtgärder utan något dröjsmål. Här behövs det omedelbara åtgärder för att få till stånd en effektiv batteriinsamling. Man kan av goda skäl misstänka att vi inte löser det här problemet förrän vi får ett pantsystem. Det är mycket som talar för just det. Därför vore det väl bra om man redan i dag kunde starta förberedelser för att införa ett pantsystem.
Herr talman! Som vi har sagt i majoritetsskrivningen, är det enligt utskottets mening väsentligt att man genom snara och effektiva åtgärder radikalt kan minska tungmetallspridningen genom batterier. Vi tycker att det är angeläget att man läser vad naturvårdsverket har sagt i sitt förslag, som ju kom så sent som den 26 juni, således för drygt fem månader sedan. Ingen kan påstå att någon försöker förhala, eftersom förslaget inte har funnits längre tid i regeringskansliet. Man gör säkert vad man kan för att komma med ett förslag i den här frågan. Det reservanterna vill är egentligen bara att skriva till regeringen och kräva vissa åtgärder. De åtgärderna är ingalunda mer långtgående än de som majoriteten har skrivit om i betänkandet. Jag vidhåller att det snabbaste sättet att åstadkomma någonting är att stödja majoritetens förslag i den här frågan. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! Regeringen har suttit ganska länge nu, och Ove Karlsson säger att han litar på regeringen. I så fall undrar jag: När kommer förslaget?

Herr talman! I den socialdemokratiska motionen 1982/83:2016 hemställs om en skyndsam utredning av franchising. Det torde råda total enighet om att vad vi i Sverige behöver är ett ökat nyföretagande. För att skapa detta önskade nyföretagande krävs en näringspolitik som inte inskränker sig till fagert tal utan som i handling verkligen ger de initiativrika, skapande människorna reella möjligheter att etablera sig som egna företagare. Ett av många problem vid startande av företag brukar vara svårigheten att skaffa nödvändigt kapital. Franchisesystemet erbjuder här en möjlighet för arbetsamma, serviceinriktade människor att med en ringa kapitalinsats starta en egen verksamhet. Administrationen, bokföringen och reklamen är exempel på stötestenar på den nyetablerade företagarens väg. Även i dessa avseenden underlättar franchisesystemet igångsättandet av företag. Erfarenheten visar också att när ett företag inför franchising — dvs. blir franchisegivare — så blir oftast resultatet att kontakten med kunderna förbättras. Detta är franchisetagarnas förtjänst. Genom att de arbetar som egna företagare vinnlägger de sig om att ge all tänkbar service till sina kunder. Det är inte ytterligare byråkrati, lagar, bestämmelser och utredningar som sätter fart på vårt näringsliv och vår ekonomi. Låt ett väl fungerande system få arbeta ostört vidare till gagn för företag, anställda och kunder! Herr talman! Mot bakgrund av det anförda — nämligen att allt måste göras för att underlätta etablering och drift av småföretag — yrkar jag bifall till den borgerliga reservationen.